Fru talman! Daniel Tarschys envisas med att påstå att han skulle vara jämställdhetens förkämpe framför alla andra, och sedan har han bara förklenande ord att säga om mitt sätt att försöka främja denna fråga.

Det utmärkande för folkpartiregeringen i dessa frågor var att den handlade inkonsekvent snarare än att den särskilt kraftfullt drev jämställdhetsfrågorna. Nu har Daniel Tarschys också kommit in på meritfrågan. På den punkten skulle jag bara vilja tala om sakförhållandet, och det är att skolstyrelse, länsskolnämnd och skolöverstyrelsen prövade dem som sökte tjänsten i Lomma. Alla dessa tre instanser kom var för sig fram till ett och samma 105 resultat. Och man får tycka vad man vill om dessa instanser, Daniel Tarschys, men ingen kan påstå annat än att de har stor erfarenhet av meritvärdering. Därför tycker jag att det uttalande som Daniel Tarschys här gör är en misstroendeförklaring mot länsskolnämnden i Malmöhus län, mot skolöverstyrelsen och mot skolstyrelsen i Lomma. Där inräknas också de partivänner som Daniel Tarschys har i dessa instanser. I den artikel som jag tidigare citerade säger Birgit Rodhe på detta sätt om den som fick jobbet i Lomma: Hon har på varje punkt bättre meriter än den av skolstyrelsen förordade. Jag skulle vilja fråga Daniel Tarschys om han är beredd att ställa sig bakom detta påstående som Birgit Rodhe har gjort, dvs. att denna sökande på varje punkt skulle ha bättre meriter än den som skolstyrelsen, länsskolnämnden och skolöverstyrelsen utnämnde.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 Det är han i så fall inte ensam om. Det har naturligtvis också jag gjort inför detta ärendes behandling. Den genomgång som jag har gjort har lett mig fram till följande slutsats: När riksdagen 1957 tog ställning var inte avsikten att regeringen aktivt skulle lägga sig i tillsättningar när det gäller skolledande befattningar, som vi här diskuterar. Det var bara under en övergångstid som detta skulle ske. Om Sven-Erik Nordin har tittat i handlingarna från 1957 bör han ha funnit det intressanta uttalande som statsutskottet gjorde i detta sammanhang.

Från tiden efter det att riksdagsbeslutet fattades 1957 och fram till folkpartiregeringens intåg på arenan har praxis varit att skolstyrelsens förord alltid har gällt.

Fru talman! Kurt Ove Johansson sluter modigt upp kring Sven, Rune, Jan, Folke, Uno, Ernst och de andra pojkarna i skolstyrelsen i Lomma. Visst får han göra det, men tillåt då mig att sluta upp kring folkpartiregeringen. Kurt Ove Johansson påstår att jag här försökte beskriva mig som jämställdhetens förkämpe framför alla andra. Det har jag inte kallat mig. Jag har bara jämfört mig med honom, och då är det inte så svårt att framstå som den större förkämpen för jämställdhet. Här föreligger det en ideologisk skiljelinje. För folkpartiet är jämställdheten en central fråga. Därför var också folkpartiregeringen beredd att utnyttja sina befogenheter till att se till att kvinnor med bättre meriter — inte Socialdemokraterna menar att detta är att klampa in och ta ifrån lokala beslutsfattare deras legitima rättigheter. Socialdemokraternas intresse för att från regeringsposition driva jämställdhetsfrågan är obefintligt.
Fru talman! Jag är tacksam mot Kurt Ove Johansson för att han har aktualiserat denna fråga. Det har för mig varit mycket intressant att få friska upp minnena från åren 1956 och 1957. 1956 skrev ju skolstyrelserna remissyttranden över skolstyrelseutredningen. Vi försökte då mycket hårt och bestämt att driva linjen att skolstyrelserna skulle få välja sin skolchef själv, utan inblandning av högre myndigheter. Vi ville alltså gå längre än vad skolstyrelseutredningen gjorde. Eftersom Kurt Ove Johansson tvivlar på att jag är hemma i handlingarna från denna tid vill jag till protokollet läsa in vad som i propositionen sades av föredraganden, min partikamrat Ivar Persson i Skabersjö: ”Utredningen hade tänkt sig att samverkan beträffande samtliga tjänster skulle ske mellan skolstyrelse och respektive överstyrelse. Jag bedömer det emellertid som lämpligast, att skoldirektör under en övergångstid förordnas av Kungl. Maj:t. Detta ställningstagande anser jag motiverat med hänsyn till dessa tjänsters stora betydelse, vilket gör det högeligen önskvärt, att de i nuvarande brytningsskede på skolans område i möjligaste mån kan tillsättas oberoende av eventuella lokala skolpolitiska motsättningar och tillfälliga gruppintressen. Denna uppfattning från min sida rubbar givetvis inte det principiellt riktiga i skolstyrelseutredningens inställning, att skolstyrelsens sakligt grundade ställningstaganden regelmässigt bör bli avgörande vid tillsättningen.” Detta, Kurt Ove Johansson, kan inte tolkas på mer än ett sätt. För det första var det tal om övergångstiden. Det var inte fråga om de hänsyn som man skulle ta till skolstyrelsens förord, utan det var fråga om vilken myndighet som var tillsättningsmyndigheten. För det andra skulle man under alla förhållanden ta hänsyn till skolstyrelsens sakligt grundade ställningstagande. Departementschefen och sedan också riksdagen har klart uttalat att om skolstyrelsen gör ett ställningstagande som icke är sakligt grundat skall regeringen ändra på detta förord och tillsätta den som enligt regeringen är mest meriterad. Därmed hoppas jag att vi har rett ut vad som egentligen stod i 1957 års beslut.
Fru talman! Det som Sven-Erik Nordin läste upp ur propositionen var riktigt uppläst. Men mest intressant är väl ändå statsutskottets skrivningar i samband med behandlingen av denna proposition. Det var ju det som föranledde mig att i mitt förra inlägg läsa upp vad statsutskottet anfört. Därav framgår att man fann anledning att när det gäller den fortsatta behandlingen av frågan om tillsättningen av skolledare uttala att skolledare inte skulle tillsättas av Kungl. Maj:t. Som jag tidigare sagt — jag upprepar det ordagrant - ”biträder utskottet detta förslag såsom en övergångsanordning men finner inte anledning att i vidare mån förorda att skolledare tillsättes av Kungl. Maj:t”.
Fru talman! Faktum är, Kurt Ove Johansson, att utskottet instämde i föredragandens argumentering. Riksdagsbeslutet innebar att utnämningsrätten låg hos regeringen, och där ligger den ännu. Vidare innebar 1957 års beslut att kommunerna fick mindre svängrum än de hade dessförinnan. Det är den bakgrunden som jag under den här debatten har försökt att klargöra för Kurt Ove Johansson.
Sedan alla under avsnittet Tillsättningen av skoldirektörstjänst i Lomma anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Visst beslut rörande taxitrafiken i Lerum.

Fru talman! Låt mig i det här ärendet bara göra två påpekanden. Det första gäller frågan huruvida regeringen har möjlighet att biträda besvär av det här slaget eller ej, dvs. om det finns möjlighet för regeringen att anvisa en frivillig ordning för föreningsanslutning av taxiförare. Jag vill då gå tillbaka till förarbetena till den aktuella lagen som är från 1940.

I sådant fall skall man alltså pröva tvånget. Det var tvånget som den socialdemokratiska regeringen valde i det beslut från 1976 som Sture Thun hänvisade till. Men problemen som låg bakom och som Sture Thun också hänvisade till avtog icke med det beslutet från 1976, utan frågan dök upp igen ett par år senare. Genom sitt beslut den I november 1979 bestämde sig regeringen för att välja den frivilliga linjen, som alltså explicit öppnas i förarbetena till det lagrum som här är i fråga. Såvitt mig är bekant fungerar nu taxiverksamheten i Lerum avsevärt bättre än med den lösning som tillämpades på den socialdemokratiska regeringens tid. Möjlighet finns alltså för regeringen att fatta den typ av beslut som har fattats. I reservationen från socialdemokraterna kritiserar man inte heller regeringen för dess ställningstagande i sakfrågan. Kuriöst nog, fru talman — och det är mitt andra påpekande — vänder sig socialdemokraterna mot att regeringen i sitt beslut från november 1979 ber länsstyrelsen att öva åtminstone någon uppsikt över hur förhållandena utvecklas efter det nya beslut som regeringen fattat.

Nu säger socialdemokraterna att detta innebär att regeringen de facto avstår från att ta ställning i huvudfrågan och i stället lägger över det ansvaret på länsstyrelsen. Naturligtvis inte. Regeringen har avgjort huvudfrågan, nämligen genom att säga att något tvång att tillhöra taxiföreningen i Lerum icke längre skall förekomma. Vad länsstyrelsen däremot skall se till att göra är att på det sätt som är möjligt inom ramen för den nya principen biträda i anordnandet av en lämplig taxitrafik i Lerum. I ett meddelande den 5 februari 1980 till samtliga taxiägare i Lerums kommun redovisar också länsstyrelsen i Älvsborgs län vissa idéer om hur man enligt länsstyrelsens mening bäst bör förfara inom det frivilliga system som nu gäller, för att ordna taxitrafiken på ett ändamålsenligt sätt för lerumbornas vidkommande. Jag ser, fru talman, ingen som helst anledning att rikta kritik mot regeringen därför att den har följt lagen samt anvisat den hjälp som jag tror att Taxi i Lerum måhända kan behöva för att rätta till det som tio års misstag har fört med sig.

Fru talman! I detta ärende liksom i flera andra har socialdemokraterna svårt att bestämma sig för vad det egentligen är som är fel i regeringens handläggning. I reservationen säger man att felaktigheten ligger däri att regeringen har skjutit ansvaret ifrån sig och därmed inte har uppfyllt de krav som man rimligtvis kan ställa på den högsta besvärsinstansen. Nu säger Sture Thun att det bekymmersamma egentligen är att regeringen genom sitt beslut har bundit länsstyrelsen till händer och fötter — dvs. precis raka motsatsen. tillhöra den förening som den socialdemokratiska regeringen tidigare tvingade alla taxiägare att gå in i. Det är lätt att inse att regeringen emellertid inte kan garantera att beslutet säkert och automatiskt löser alla problem. Den ber därför länsstyrelsen att biträda inom de ramar som beslutet om frivillighet anger. Vad är det för fel på detta, Sture Thun? Nu får länsstyrelsen en klar anvisning: frivilligheten skall gälla. Inom de ramarna bör länsstyrelsen göra sitt yttersta för att biträda Lerums taxiägare, om de inte själva skulle klara att arrangera taxitrafiken på ett ändamålsenligt sätt. Till saken hör emellertid — parentetiskt — att Lerums taxiägare inte förefaller att behöva någon hjälp, eftersom taxitrafiken numera förefaller att fungera.

Fru talman! Får jag citera direkt ur den socialdemokratiska reservationen, där man skriver så här: ”Genom sitt beslut har regeringen visserligen formellt avgjort den i ärendet tvistiga frågan. Med hänsyn till beslutets utformning och innehåll i övrigt har avgörandet emellertid i realiteten överlämnats till en underordnad myndighet, nämligen länsstyrelsen.” Vad menas? Regeringen har ju sagt att det inte längre skall vara något tvång att tillhöra den ekonomiska förening man tidigare tvingats in i. Vilket avgörande är det som regeringen i realiteten har överlämnat till den underordnade myndigheten? Det gäller alltså samma myndighet som, enligt vad Sture Thun sade för en stund sedan, nu inte hade några möjligheter att agera, eftersom regeringen hade avgjort ärendet.

Sedan de under avsnittet Visst beslut rörande taxitrafiken i Lerum anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Handläggningen av besvärsärende om etableringsrätt för läkare.

Fru talman! Såsom framgår av konstitutionsutskottets betänkande gav regeringen den 6 september 1979 två läkare i Arvika tillstånd dels att etablera privatpraktik, dels att tillämpa arvoden som med 20 96 översteg läkarvårdstaxan. Regeringsbeslutet fattades trots att sjukvårdshuvudmannen, Värmlands läns landsting, och socialstyrelsen, vardera för sig och vid två tillfällen — genom två beslut — tagit ställning mot ett sådant beslut. Regeringens beslut av den 6 september i fjol inger stora betänkligheter mot bakgrund av de uttalanden av Thorbjörn Fälldins första regering och av riksdagen som föregick ändringen av läkarvårdstaxan. Jag åberopar proposition nr 23 vid 1977/78 års riksmöte och därav föranledda riksdagsbeslut. Vi vill särskilt peka på ett uttalande i propositionen, nämligen att en eventuell etablering av privatpraktik samordnas med de offentliga sjukvårdshuvudmännens, dvs. landstingens, läkarvårdsresurser. För att försäkra sig om en sådan samordning skulle försäkringskassan på orten få medge en särskild högre taxenivå endast under två förutsättningar. För det första skall tillstyrkan av socialstyrelsen lämnas och för det andra bör sådan tillstyrkan ske endast i de fall då berörd sjukvårdshuvudman — landstinget — lämnat sitt samtycke till etablering. I socialförsäkringsutskottet, som handlägger dessa frågor, fäste majoriteten stort avseende vid den ingående prövning som måste föregå ett beslut om individuell taxebindning vid nyetableringar. Den ingående prövningen innebar enligt utskottet en tillfredsställande garanti för att propositionens syfte skulle tillgodoses. Riksdagen ställde sig bakom dessa uttalanden och propositionen. Genom det just nu aktuella regeringsbeslutet av den 6 september 1979 har regeringen åsidosatt de beslut och de riktlinjer som riksdagen har antagit i frågan. Det är beklagligt, inte minst mot den bakgrunden att den offentliga sjukvården alltfort lider stor brist på läkare i synnerhet i glesbygden. Läkarbristen harlett till att ett stort antal nya moderna vårdcentraler inte kan utnyttjas till fullo. Det var bl.a. sådana hänsyn som var anledningen till den noggranna prövning som skulle föregå tillstånd till etablering av privatpraktik med individuell och högre taxa. Det kan vara av intresse att veta hur man från landstingshåll mottog det här aktualiserade regeringsbeslutet att bifalla etablering av privatpraktik. Det sades att det var att betrakta som ett regeringsingripande i landstingens bemanningsplanering. ”Stanna kvar inom den offentliga vården”, vädjade landstingsrådet, ”annars äventyras vår sjukvårdsplan.” Man kan på goda grunder anta, att reaktionen blir densamma om det skulle hända igen. Det är stor brist på läkare på många håll i glesbygden. Men den bristen kan knappast hävas förrän vi har större tillgång på läkare över huvud taget. Bland sjukvårdshuvudmännen har man svårt att tro att privatpraktiker kan bli någon realistisk lösning för glesbygder.

Hur skulle det bli med kontinuiteten i vården under exempelvis en privatpraktiserande läkares semester, tjänstledighet eller egen sjukdom? Hur skulle det gå med allmänläkarjouren? Det finns också problem för presumtiva privatpraktiker. Kostnaderna för en fullständig utrustning med, som det kan heta i dessa sammanhang, ”grejer och tjejer” kan räknas i sexeller sjusiffriga tal. En sådan institution kan inte stå obemannad, om man inte genom aktiebolag eller handelsbolag och genom höga taxor övervältrar kostnaden på samhället och patienterna. Och då vore vi snart tillbaka där vi var när vi en gång började att bygga upp social välfärd. Det inträffade är en tankeställare för de många ledamöter här i kammaren som också har anförtrotts uppdrag i landsting, dvs. de riksdagsledamöter som tillhör vad man tidigare brukade kalla landstingsmannapartiet. Dessa ledamöter med landstingskommunal erfarenhet inser lätt räckvidden i den här frågeställningen. Sjukvårdshuvudmännen/landstingen har ansvaret för att det i första hand finns läkare på våra vårdcentraler och sjukhus. Man kan uttrycka det så, att de av kammarens ledamöter som har landstingsuppdrag har så att säga dubbla lojaliteter i fråga om läkarfördelning: dels mot landstingen och länsborna, dels mot andemeningen i innehållet i propositionen och riksdagens beslut. Dessa lojaliteter sammanfaller emellertid i denna fråga i den socialdemokratiska reservationen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 11.

Fru talman! År 1977 fattade riksdagen ett beslut som gick ut på att antalet privatpraktiserande läkare skulle bibehållas på ungefär nuvarande nivå. Man förutsatte att det på två år skulle kunna ges ungefär 60 tillstånd för nyetableringar, och då främst på orter utanför storstadsområdena. I realiteten har det bara blivit någon handfull etableringar med s.k. individuell taxebindning, därav två i Arvika. Och det är de två tillstånden som har väckt anstöt hos socialdemokraterna. Man påstår i reservationen att det inte skulle ha gjorts den ingående prövning av ansökningarna som riksdagen förutsatte 1977. De här i kammaren som känner Gabriel Romanus tror jag uppfattar den beskyllningen som rätt osannolik. Det mesta som passerar Gabriel Romanus händer utsätts för en ingående prövning, ibland så ingående att omgivningen drivs till stilla vanvett. Jag har därför tagit reda på hur det gick till på socialdepartementet när den här frågan behandlades, och det var mycket riktigt fråga om en synnerligen ingående prövning. Man baserade sig inte bara på det material som hade förebragts av sökandena och de olika beslutsinstanserna utan tog också in ytterligare material om läkarsituationen i Värmland och om de rättsliga aspekterna på frågan. Man fick klart för sig att läkarnas ansökan stöddes av kommunfullmäktige i Arvika och av nästan halva förvaltningsut skottet i landstinget. Och resultatet av denna ingående prövning var att ansökningarna stod i god samklang med riksdagens beslut och fyllde vitsordade lokala behov. Socialdemokraterna tycker inte om privatläkare, och jag förmenar dem inte rätten att ha den inställningen. Kerstin Nilsson blåste kanske upp problemet en aning. Det är faktiskt så att i det här landet utexamineras 1 000 läkare om året, och antalet beviljade tillstånd av den här typen är lägre än tio på två år. När nu riksdagen har fattat ett beslut, så tycker jag man kunde begära att socialdemokraterna skulle respektera det beslutet. Och när vi har en regering som är högsta beslutande instans i fråga om att tillstyrka eller avstyrka sådana ansökningar borde socialdemokraterna respektera det också. Återigen: Hur var det med talet om den starka regeringsmakten? Är det någonting som gäller bara när regeringen har passande partifärg?

Fru talman! Man vill här ge sken av att etableringar av privatläkare skulle ske i glesbygd. Naturligtvis förhåller det sig tvärtom. Det är ekonomiskt mer fördelaktigt att öppna privatpraktik i större kommuner med tillräckligt befolkningsunderlag — där man räknar med mer än 2 000 patientbesök per år. Daniel Tarschys kopplar in kommunfullmäktige i detta sammanhang. Det är inte relevant. Jag har redogjort för hur de här besluten skall gå till enligt praxis och enligt läkarvårdstaxan. På en annan punkt har jag och många med mig svårt att förstå utskottsmajoritetens talesman här. Daniel Tarschys säger att beslutet i Värmlands läns landsting fattades mot nästan hälften av rösterna — med endast en rösts övervikt, om jag uppfattat riktigt. Vad är det egentligen Daniel Tarschys kräver? Är det så att beslut skall fattas med si eller så många rösters övervikt? Ett sådant resonemang, överfört hit till riksdagen, skulle få till konsekvens att vi, med tanke på riksdagens nuvarande sammansättning, vore oförmögna att fatta några som helst beslut. Vi får nog acceptera demokratiska regler och majoritetsbeslut såväl i landstinget som här i riksdagen. Vad vi däremot har att göra är att arbeta för egen majoritet. Siffror från SIFO och andra undersökningar av sympatier bland väljare ger viss handledning. Är det de för de borgerliga partierna nedslående siffrorna som gett folkpartiet anledning att tänka på demokratifrågorna och t.o.m. ifrågasätta majoritetsbeslut?

Fru talman! Vad jag ville säga genom att påpeka att kommunfullmäktige stödde läkarnas ansökan och att en stor minoritet i förvaltningsutskottet också gjorde det var att den lokala opinionen i Värmland är splittrad. På den punkten tror jag att jag och reservanterna är ense. En annan talman kanske bättre skulle kunna avgöra om Arvika är glesbygd, tätort eller storstad. Men låt oss ändå konstatera att det riksdagen sade var att etableringar av den här typen skulle ske utanför storstadsområdena. Det har väl ändå skett. Nr 137 Jag tror att Kerstin Nilsson får avvakta till nästa val med att räkna in Onsdagen den SIFO-siffrorna i det socialdemokratiska riksdagsunderlaget.
Fru talman! Jag kan inte se att det är adekvat av Daniel Tarschys att i det här sammanhanget föra in kommunfullmäktige. Var det kommunfullmäktige i Karlstad? Jag minns inte vilken ort Daniel Tarschys nämnde. Däremot är det som står i läkarvårdstaxan adekvat. Den grundar sig på riksdagens beslut.
7 maj 1980
Jag vill ytterligare en gång ta upp det som står där: Som förutsättning för ett medgivande av privatpraktik med förhöjt arvode gäller att socialstyrelsen tillstyrker det efter hörande av sjukvårdshuvudmannen för det område inom vilket etableringen avses äga rum. Sjukvårdshuvudmannen är inte kommunfullmäktige utan landstinget.
Fru talman! Om Kerstin Nilsson för in SIFO i den här debatten kan jag väl få åberopa kommunfullmäktige i Arvika.

Fru talman! Detta har blivit en debatt både om granskningsärendet och om läkarfördelningen. Jag tror det behövs mycket mer för att lösa läkarbristen i glesbygden och ute i landet i övrigt än de 60 tjänster som aktualiserades i det förslag som behandlats enligt nämnda regler. Det stod i propositionen 1977/78:23 att man skulle underlätta etableringen av nya privatpraktiserande läkare i den omfattning som beräknas i gällande läkarfördelningsprogram. Det är alltså läkarfördelningsprogrammet som är utgångspunkten, och det behandlas på sitt sätt. Enligt programmet kunde man tillämpa en särskild taxenivå som borde ligga högst 20 76 över taxans grundnivå. Det skulle omfatta 30 läkare under vart och ett av åren 1978 och 1979, alltså sammanlagt 60 läkare. Man höjer alltså inte läkarvårdstaxan på en höft utan det är reglerat hur mycket den kan höjas. Jag har också begärt ordet för att peka på det som Kerstin Nilsson upprepade. Hon säger att som förutsättning för den individuella taxebindningen gäller att socialstyrelsen tillstyrker. Ja, det gäller som förutsättning för att försäkringskassan skall ge sitt medgivande. Det finns också redovisat i handlingarna att mot socialstyrelsens beslut i fråga om tillstyrkan får talan föras hos regeringen genom besvär. Det är det som skett. Socialstyrelsen har alltså inte någon form av vetorätt mot att etablera privatläkare med förhöjd taxa. Jag tror att detta är viktigt att komma ihåg. Det är inte, som Kerstin Nilsson sade, fråga om någon stark privatisering. Det gäller de 60 läkartjänster som jag redovisade inledningsvis, och bestämmelserna har tillkommit för privatpraktikeretablering utanför storstadsområdena. Och jag menar att Arvika ligger utanför storstadsområdena. Vad vi upplevt tidigare är ju att privatpraktikerna fanns i storstadsområdena. Där var det inte någon brist på läkare, men det förekom likväl en 115 privatpraktikeretablering. Detta är också bakgrunden till det här beslutet och till att regeringen har beviljat två läkare utanför storstadsområdena rätt att tillämpa högre arvode än läkarvårdstaxan. Jag ser inte att man därvid har gått emot grundtanken i riksdagens beslut och yrkar därför bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Svaren på Bengt Kindboms frågeställningar finns i mina föregående inlägg. Därför finner jag det inte nödvändigt att upprepa dem — i synnerhet inte vid den här tidpunkten.
Fru talman! Jag ställde egentligen inga frågor till Kerstin Nilsson, utan vad jag gjorde var att jag motsade de påståenden hon kom med, nämligen att socialstyrelsen har någon form av vetorätt och att det skulle förekomma en stark privatisering av läkarkåren.

Fru talman! Det är rätt slående, tycker jag, att representanten för utskottet och folkpartiet i den debatt som vi haft här i dag så konsekvent kämpat för centralistiska ställningstaganden. Det lät ju något annorlunda förr i tiden, då man från folkpartiets håll talade om närdemokrati. Det är nu ett tag sedan vi hörde det. I den fråga som vi nu behandlar finns det enligt min mening anledning till kritik mot regeringens överhöghetsförmynderi, som i sin förlängning och om det fortsätter blir ett verkligt hot mot den svenska demokratin. Regeringen har i det här fallet kört över fattade beslut om privatpraktikeretablering. Värmlands läns landsting och socialstyrelsen har enligt det material vi fått tillgång till vid inte mindre än två tillfällen uttalat sig mot att de två läkare som det gäller skall få tillstånd att tillämpa arvoden som överstiger läkarvårdstaxan med 20 20. Regeringen har alltså i detta fall totalt nonchalerat att eventuell privatpraktikeretablering skall samordnas med de offentliga sjukvårdshuvudmännens läkarvårdsresurser. Därför är det märkligt att utskottet inte uttalat kritik mot regeringen för denna totala överkörning av tidigare fattade beslut. Varför denna flathet? Ärinte demokratin något värd, om den hotar vissa partipolitiska bindningar? Vårt parti, det kommunistiska partiet i detta land, slåss för varje utvidgning av demokratin, trots att vi vet att demokratin kan utvecklas fullt ut först i ett socialistiskt samhälle, där människans behov är styrande och inte privata kapitalisters profitintressen är härskande när det gäller samhällets utveckling. Därför vill jag deklarera att vi funnit det helt i linje med vår uppfattning att stödja den socialdemokratiska reservationen i denna fråga.

Fru talman! Billy Eriksson spårade en nyväckt centralistisk tendens i Onsdagen den folkpartiets ideologi. Jag tror att den missuppfattningen beror på att den här 7 maj 1980 debatten inte handlar om mycket av det som folkpartiet gjort i regeringsställning. Den handlar inte om hur vi främjade närdemokrati, hur vi införde närradio, hur vi lade fram en antibyråkratiproposition, hur vi såg till att vi kan få fram lokala organ eller många av de andra initiativ som just syftade till en decentralisering, utan den handlar om ett antal riksdagsbeslut som socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna av ideologiska skäl ogillar. I det här fallet handlar det om två läkare i Arvika.

Fru talman! När jag säger att folkpartiet i dagens debatt stått för ett centralistiskt nytänkande tänker jag på den diskussion som förts både angående skoltjänsten i Lomma och i det här ärendet. Daniel Tarschys menar att det principiellt viktiga är att man fattar besluten på den högsta möjliga centrala nivån. Det är vad han har gett uttryck för. Värmlands läns landsting och socialstyrelsen har uttalat sig mot detta. Tidigare har det i riksdagen fattats beslut om att regeringen skall ta hänsyn till vad dessa båda instanser säger. Mot det kan man inte, som Daniel Tarschys gjorde, anföra att kommunfullmäktige i Arvika fattat ett annat beslut och att en viss del — alltså en minoritet — av förvaltningsutskottet i Värmlands läns landsting har en annan linje. Det är inte på något sätt trovärdigt. Frågan är enligt min uppfattning av principiell betydelse för demokratiskt fattade beslut. Men det handlar naturligtvis även om hur människorna här i landet skall få en effektiv sjukoch hälsovård. Vårt parti är — det har vi aldrig gjort någon hemlighet av — anhängare av att sjukvården genomgående har samma huvudman. Vi menar att en konkurrerande privatsjukvård drabbar de människor som har det svårast och gynnar dem som redan har välfyllda plånböcker. Därför menar vi att sjukvården i dess helhet skall ligga inom den offentliga sektorn. Det är det ena. Men vad det gäller i denna debatt är ju att regeringen har fattat ett beslut som strider mot tidigare av den svenska riksdagen fattade beslut. Det är såvitt jag förstår ett faktum, och jag har inte blivit övertygad om motsatsen av det som Daniel Tarschys anfört.

Fru talman! Vpk har tydligen principiella betänkligheter mot besvärsrätten. Det var inte så jag uppfattade Jörn Svensson tidigare i dag. Debatten om tillsättningen av skoldirektörstjänst i Lomma är visserligen avslutad, men jag noterar att vpk liksom socialdemokraterna tycker att regeringen inte skall använda sin auktoritet till att främja jämställdhet. 117 Jag har i den här debatten ofta blivit beskylld för att vara advokat för folkpartiregeringen. Nu, fru talman, skall jag göra mig till advokat för en bred opinion i kammaren genom att föreslå att vi avslutar debatten.
Fru talman! Vad Daniel Tarschys nu sade var kanske populärt bland kammarens ledamöter, men det styrker inte på något sätt hans resonemang om vare sig närdemokrati eller decentralism.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande 1979 81 föreslagit att en allmän linje benämnd textiloch konfektionsindustrilinjen och omfattande 60 poäng skall inrättas. Föredragande statsrådet har emellertid med hänsyn till det ekonomiska läget avstyrkt framställningen. I den socialdemokratiska motionen 1979/80:520 framhålls betydelsen av att den föreslagna utbildningen kommer till stånd. Motionärerna framhåller att de har hela regionen bakom sig — både näringslivet och andra politiska partier står bakom kravet att få denna utbildning till stånd. Motionärerna påpekar att under hösten 1979 har en expertgrupp, vari ingår representanter för såväl myndigheter, bransch som fackförbund, föreslagit att en sådan teknisk högskolelinje startas i Borås. Utbildningen skulle enligt planerna starta hösten 1980 och ge en för de anställda inom tekoindustrin kvalificerad yrkesteknisk högskoleutbildning. En sådan anses också vara av stor betydelse för tekoindustrins framtida möjligheter till utveckling. Det är enligt motionärernas mening angeläget att snabbt tillföra tekoindustrin yrkesutbildad arbetskraft också på den nivå som en yrkesteknisk högskoleutbildning ger. Man säger vidare i motionen att en sådan utbildning är viktig för att stärka tekoindustrins konkurrenskraft. Utskottet finner den nu aktuella utbildningen angelägen men anser likväl med hänsyn till det statsfinansiella läget att riksdagen bör godta regeringens ställningstagande i frågan. Utskottet yrkar därför avslag på motion 520. Herr talman! Detta är beklagligt. Det gäller här att göra en dubbel insats — att göra det möjligt att ge en hårt drabbad näringsgren livskraften tillbaka och att vända en nedåtgående trend i positiv riktning. Att ge utbildning till alla inom branschen är ett måste för att göra branschen utvecklingsbar. Det är välbekant att ett gediget yrkeskunnande är en viktig del i all utveckling inom alla näringsgrenar. Reservanterna anser att riksdagen här borde våga ta ställning. Man framför ofta från olika håll i landet krav på utbildning, men det är mycket sällan som man i en region har en så samfälld uppfattning som här — inom alla politiska partier och inom alla näringsgrenar. I Boråsregionen har tekoindustrin utgjort ett starkt inslag i näringslivet, och man vill nu i regionen bygga 135 vidare på den näringsgrenen. I den socialdemokratiska reservationen anförs, i likhet med vad som sker i motionen 520, att den föreslagna utbildningen bör komma till stånd. Jag tror att jag har hela Boråsregionen bakom mig när det gäller denna framställning. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som fogats till betänkandet.

Herr talman! Utbildningsutskottets ordförande, Stig Alemyr, kommer att föra utskottets talan på samtliga de avsnitt där vi uppnått enighet inom utskottet. Jag avser här endast att bemöta Lennart Bladhs inlägg. Lennart Bladh har talat för och yrkat bifall till den socialdemokratiska reservationen, som innebär att en textiloch konfektionsindustrilinje skall inrättas i Borås. Föredragande statsrådet har inte, som Lennart Bladh också framhöll, föreslagit inrättandet av en sådan linje. Anledningen är, och det framhålls klart i budgetpropositionen, hänsynen till det ekonomiska läget. Utskottsmajoriteten menar för sin del att den aktuella utbildningen är angelägen men anser att riksdagen med hänsyn till det statsfinansiella läget bör godta regeringens ställningstagande. Vi tvingas ibland ta den sortens inte alltid behagliga ställningstaganden. Herr talman! Med denna motivering, dvs. med hänsyn till det ekonomiska läget, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Ullenhag att det är dålig ekonomi att spara när det gäller en i utbildningshänseende utvecklingsbar bransch. Alla vet att tekoindustrin står stilla i Boråsregionen liksom i hela landet. Här finns det möjlighet att ordna utbildning för en grupp inom branschen, och det är av mycket stor betydelse. Den yrkestekniska högskoleutbildningen har slagit mycket väl ut. Det rör sig om en mellanutbildning som ger arbetsledarbefattningar. Vi tror att denna uppryckning behövs just inom tekoindustrin. En sådan grupp befattningshavare skulle verkligen kunna föra näringsgrenen ett steg framåt. Jag får lov att säga, herr Ullenhag, att det är dålig ekonomi att avstå från en utbildning som med tanke på framtiden skulle kunna ge branschen och hela landet en knuff framåt.
Herr talman! Jag sade redan i mitt förra inlägg att varken regeringen eller utbildningsutskottet hade någon invändning mot den föreslagna utbildningslinjen när det gäller själva värdet av den. Tvärtom framhåller vi ju att utbildningen är angelägen. Problemet är, Lennart Bladh, att det kostar pengar att ge klartecken för start. Närmare bestämt rör det sig om en halv miljon kronor. Tyvärr tvingas vi alltså att säga nej till en i och för sig angelägen utbildning och detta med hänvisning till det statsfinansiella läget. Det har hänt, och kommer säkert också att hända i fortsättningen, att även socialdemokraterna tvingas konstatera att man gärna skulle vilja genomföra någonting men att pengarna inte räcker till. Det är precis det som majoriteten har gjort i det här fallet.
Herr talman! Jag påstår fortfarande att det är dålig ekonomi och dålig framförhållning. Vågade man verkligen, herr Ullenhag, se framåt skulle man nog förstå att det är en god investering att satsa på utbildningen. Som jag sade förut stoppar man en yrkesutbildning för människor som har mycket stor betydelse för hela tekoindustrin. Jag upprepar, herr Ullenhag, att det i detta fall är dålig ekonomisk politik från de borgerligas sida — både i regering och riksdag.
Herr talman! När det för socialdemokraterna blir aktuellt med ett liknande ställningstagande och de tyvärr tvingas säga nej till någonting som de gärna vill genomföra, skall jag påminna om vår debatt i dag. Jag tror att vi båda kan vara överens om att man ofta hamnar i den här situationen. Det rör sig om en sådan situation i det här fallet.

Herr talman! Resursutvecklingen vid de tekniska högskolorna under senare år har avsevärt försvårat möjligheterna för dessa att spela den centrala roll för näringslivets utveckling som de bör göra. Även om det kan hävdas att de svenska tekniska högskolorna väl kan jämföras med många tekniska högskolor utomlands, kvarstår emellertid som ett för vårt land besvärande faktum att detta icke är fallet om jämförelsen begränsas till de tekniska högskolor som med all rätt betecknas som ledande. Om vi med andra ord begränsar jämförelsen till de tekniska högskolor som vi i ett sammanhang bör jämföra med våra egna då vår internationella konkurrensförmåga diskuteras, kommer jämförelsen tyvärr att utfalla till vår nackdel. Det får därför inte anses uteslutet att dagens situation inom svensk industri är en följd av den resursminskning som vår egen tekniska forskning och därmed också vår högre tekniska utbildning fått vidkännas. Den tillämpade tekniska forskningen och utvecklingen är på ett avgörande sätt beroende av att de grundläggande vetenskaperna utvecklas för att man fortlöpande skall kunna åstadkomma ny kunskap och nya metoder. Om forskningssatsningar inom speciella sektorer skall kunna leda till meningsfulla och kvalitativt goda resultat i takt med den internationella utvecklingen måste den vetenskapliga basen i sin helhet kunna hållas på en hög nivå. Först då finns förutsättningarna, i form av metoder och tekniker liksom av personal som behärskar detta, för att samhället genom målrelaterade forskningssatsningar exempelvis skall kunna medverka till att bibehålla landets internationella konkurrenskraft och kunna lösa komplexa samhällsproblem. Dessa förhållanden har i dag en utomordentlig aktualitet inom den industrioch sysselsättningspolitiska situation som råder i Malmöhus län. Den omstrukturering av stora delar av industriverksamheten som pågår bl.a. i Malmö och Landskrona kommer att ställa mycket stora krav på både samhälle och näringsliv då det gäller att på sikt klara den sysselsättningssituation som hotar uppstå. I det läget borde närheten till en teknisk högskola — Lunds tekniska högskola — innebära en ovärderlig tillgång. En förutsättning är emellertid att högskolan ges sådant stöd att den kan spela en central roll i länets och regionens industriella utveckling. Forskning, utvecklingsarbete och inte minst utbildning måste få möjlighet att som integrerade delar ingå i den långsiktiga utvecklingen av länets sysselsättningsskapande enheter. Lunds tekniska högskola har emellertid i dag otillräckliga möjligheter att helt fylla dessa uppgifter. Basresurserna är otillräckliga. De nedskärningar av utbildningskapaciteten när det gäller civilingenjörsutbildningen som föreslås nästa år är dessutom större än vid någon annan teknisk högskola i landet, vilket i dagens situation ter sig orimligt. De unika möjligheter som finns att bygga ut vissa specialområden inom Lunds tekniska högskola tas inte till vara. Härmed avses i första hand gasteknologi, livsmedelsvetenskap samt datateknik. Herr talman! Jag har inget yrkande. Jag vill bara markera att jag i andra sammanhang här i riksdagen på nytt kommer att aktualisera de här problemen.

Herr talman! Får jag först till Kurt Ove Johansson säga att det han har sagt är riktigt. I väsentliga avseenden skulle vi behöva göra mycket större satsningar på de tekniska högskolorna. Det finns stora brister, praktiskt taget överallt — kanske med något undantag alltså — och den beskrivning som Kurt Ove Johansson gör av behoven vid Lunds tekniska högskola är såvitt jag kan förstå korrekt. Stora delar av utrustningen t.ex. har en orimligt lång avskrivningstid. Nu talar vi emellertid i dag inte om forskningssidan — den har vi talat om tidigare i år — utan om den grundläggande utbildningen. Men anledningen till att utskottet inte har velat gå med på speciellt kraven från Lund är att motsvarande problem, som jag sade, finns på många andra håll också. I utbildningsutskottet är vi därför naturligtvis medvetna om att när vi får ökade resurser, så måste vi anvisa större anslag till den tekniska högskoleutbildningen än vad vi hittills har kunnat göra. Catarina Rönnung ställer ett yrkande om inrättande av grundläggande rättsutbildning i Jönköping. Jag tycker att de motioner som handlar om detta har blivit väl behandlade. Utbildningsutskottet gör ett tillkännagivande och en beställning. Vad Catarina Rönnung säger om förutsättningarna i Jönköping är helt riktigt, men här handlar det bl.a. om de statsfinansiella resurserna. Dessutom är den utbildning som vi nu talar om en försöksverksamhet som har ganska kort tid bakom sig. Det skadar kanske därför inte att den får verka ett par år till innan vi bygger ut den ytterligare på nya orter. Exemplet Göteborg är inte tillämpligt. I Göteborg använder vi nu pengar som redan finns till en lokal utbildningslinje och gör en allmän utbildningslinje i stället. Det är alltså inga nya pengar som kommer till Göteborg. För Jönköpings del skulle inrättandet av grundläggande rättsutbildning fordra nya anslag som vi tyvärr inte disponerar. Jag vill emellertid verifiera vad Catarina Rönnung har sagt om förutsättningarna i Jönköping. Jag hoppas, herr talman, att det skall bli möjligt att snart anordna grundläggande rättsutbildning i Jönköping. Därmed ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi socialdemokrater i utbildningsutskottet har reserverat oss på en punkt i betänkande 28, som nu behandlas. Vår reservation innebär att vi inte kan acceptera regeringens förslag till fördelning av medel till lokala och individuella linjer och enstaka kurser för budgetåren 1981 83. Motivet för att vi inte kan det är i korthet följande: Enligt vår mening är det två ting som behöver beaktas när man skall fördela resurserna under det här anslaget. Jag anger dem utan inbördes rangordning. För det första behövs resurstillskott för att successivt återställa kvaliteten inom det tidigare fria området. Det kräver främst resurser till de fyra största universiteten, som ju drabbades värst av det fria området. För det andra behövs resurstillskott för att bygga upp ytterligare utbildning på utbyggnadsorterna. Detta innebär i viss mån en konflikt och en skärpt konkurrens mellan å ena sidan de större universiteten och å andra sidan de mindre högskoleorterna. Vi anser oss från socialdemokratiskt håll inte kunna acceptera regeringens nu planerade resursavvägning för budgetåren 1981 83. Den missgynnar enligt vår mening utbyggnadsorterna. Därför vill vi att regeringen för dessa budgetår skall återkomma till riksdagen med ett nytt förslag, som bättre beaktar de mindre högskolornas behov. Den vanliga konkurrensen mellan olika ändamål har i det här fallet ytterligare förstärkts av det olycksaliga beslutet om det s.k. fria området. Det var därför bra att det fria området avskaffades, och det är bra att det inte återinförs. Det antar jag att vi får tacka centern för. Vi hade ju trott att också folkpartiet och moderaterna skulle ha ändrat uppfattning när erfarenheten lärt dem vad det fria området ställt till med. Tystheten i budgetpropositionen i det avseendet skulle kunnat tala för det. Men i ett pressmeddelande från utbildningsministern i en annan fråga talar han om att han fortfarande har kvar sin gamla uppfattning. Det beklagar vi för vår del, och vi hoppas att han inte heller i framtiden får gehör för att återinföra det fria området. Herr talman! Med detta korta anförande ber jag att få yrka bifall till reservationen vid utbildningsutskottets betänkande nr 28 under punkt 1, och i Övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Frågorna om den högre utbildningens mål och innehåll är, liksom frågan om urvalet av studerande, klassfrågor. Klasskampen i vårt samhälle har pågått alltsedan en organiserad arbetarrörelse började framträda. I dag belyses klasskampen på allt flera områden. Det finns ett samband mellan arbetsköparnas offensiv med den antidemokratiska lockouten som vapen, den medvetna ekonomiska omfördelningspolitiken från den högerstyrda regeringens sida och de senaste årens målmedvetna underordnande av den högre utbildningen under kapitalets intressen. När det gäller utbildningen vid våra universitet och högskolor är kapitalägarnas och arbetsköparnas mål att få en skräddarsydd, foglig arbetskraft att sätta in på alla styrande, kontrollerande och ideologiproducerande avsnitt av det privatkapitalistiska samhället. Effektiviseringen av utbildningen går framför allt ut över det kritiska och i egentlig mening vetenskapliga innehållet och prioriterar en fragmentarisk, avskärmad och för det s.k. näringslivet anpassad kunskap. Så upplever också, herr talman, många av dagens studenter den verklighet de möter inom högskolan — detta trots att den egendomsägande och styrande klassens ungdomar, i dag som förr, är överrepresenterade på arbetarungdomens bekostnad inom högskolorna. Här har laborerats med reformer som innebär ändrade antagningsbestämmelser — föreningsoch arbetslivsmeriter kom till och skall nu åter bli obetydliga — men arbetarklassens ungdom hålls fortfarande utanför universiteten. Undersökning på undersökning har bekräftat att ungdom från arbetarhem utgör högst 10 96 av de studerande vid universitet och högskolor. Det krångliga och ekonomiskt diskriminerande studiestödssystemet har också bidragit till att befästa borgarklassens övertag i rekryteringen till den utbildning som skall fostra och upplysa morgondagens administratörer, lärare, jurister, teknologer, informatörer, präster och den borgerliga ekonomins apologeter inom staten och företagen. Det kapitalis tiska systemet utbildar sina egna uttolkare, försvarare och förvaltare. Den sociala snedrekryteringen till studier vid universitet och högskolor är ett oomtvistligt faktiskt förhållande. För ett par veckor sedan genomdrev den borgerliga majoriteten förändringar i antagningsbestämmelserna, som ytterligare kommer att förstärka denna snedrekrytering. Förändringen kostar inte pengar och var alltså en ”reform” som var möjlig för svångremsregeringen. Den politiska viljan att slå vakt om den borgerliga dominansen är inte att ta miste på. Förbättringar av de studerandes ekonomiska villkor skulle däremot kosta pengar. Nu är det ju inte så att den borgerliga regeringen väjer för att skapa underskott i statens finanser, bara underskottet uppstår genom att miljarderna omfördelas så att de gynnar privata bolag och höginkomsttagare. Ett studiesocialt system med studielön, som skulle gynna studerande från den arbetande klassen och motverka snedrekryteringen, kan alltså inte genomföras med nuvarande parlamentariska majoritetsförhållanden. Vänsterpartiet kommunisterna har i en annan motion upprepat kravet på införande av studielön, en ekonomisk reform som vi anser ofrånkomlig om man menar allvar med att vilja bryta snedrekryteringen. I motion 527 har vi ställt en rad krav för att förverkliga en demokratisering av högskolan och för att ändra den högre utbildningens utformning och inriktning. Det som har genomförts inom högskolans område genom de senaste reformerna är en ökad styrning och kontroll av den högre utbildningen. Det är en styrning och kontroll i den härskande klassens intresse. En ökad ideologisk övervakning är en angelägenhet för dem som har den ekonomiska makten. Staten har också i ökad utsträckning blivit en garant för att det i dag förhärskande ekonomiska systemet skall bestå. Staten dirigerar högskolornas anpassning till det s.k. näringslivet. Det är i ett samlat perspektiv, där klassintressena står mot varandra och där en samhällsomvandling är målet, som förslagen i motion 527 skall ses. Vi menar alltså att utbildningen måste ges ett annat innehåll än den har i dag och kunna tillfredsställa de krav som nu växer fram i ett av återkommande kriser kännetecknat samhälle — en utbildning som tar sig an de krav som uppstår i nedläggningshotade företag och där den s.k. strukturomvandlingen slår hårt. Vi vill att högskolornas utbildning skall vara nyttig för samhället som helhet och inte för privata makthavare. Vi anser att vårt land i dag behöver utbildning och forskning för en alternativ produktion, en utbildning och forskning som kan ställas i varvsarbetarnas tjänst, som kan stödja de anställda inom tekoindustrin, stålindustrin och skogsindustrin och som kan utveckla kunskaper om vidareförädling inom olika industrigrenar. Det är vad vi menar med kravet på en utbildning och forskning i arbetarklassens tjänst. Herr talman! Det känns kontaktlöst och ensligt att i denna omfattande fråga tala inför nästan tomma bänkar utan att ens ha kunnat lägga fram principiella ståndpunkter i utskottet, utan att ha haft en chans att påverka innehållet i betänkandet. Det känns som om det vore en avgrund mellan hur vi resonerar inom den del av arbetarrörelsen som vänsterpartiet kommunisterna företräder i kammaren och de kortfattade avstyrkanden som återfinns på s. 3-6 i betänkandet. Vi tänker på ett sätt, medan man i utskottet har vant sig vid ett annat sätt att behandla de här frågorna. En enda liten ljusglimt finns i oförståelsens mörker, och den gäller kravet på att högskolestudier skall kunna bedrivas på i första hand de stora invandrarspråken. Där kan man i varje fall se en ansats till att tänka i samma banor som vi motionärer gör. Jag noterar detta med dämpad tillfredsställelse, men vidhåller ändå vårt yrkande i motion 527. Herr talman! Jag inser att den nu pågående behandlingen av utbildningsutskottets betänkande nr 28 inte lämnar utrymme för en grundlig och omfattande idédebatt om den högre utbildningens inriktning och innehåll eller om snedrekryteringen till högre utbildning — hur angelägen en sådan debatt än skulle vara. Med det anförda har jag dock motiverat varför vpk vidhåller redan tidigare framförda krav på det här området, trots att — som utskottet uttrycker det hela — ”nya omständigheter inte inträffat”. Det är nämligen det som är det sorgliga i det hela — att inga nya omständigheter inträffar så länge utbildningen huvudsakligen står i mäktiga privata intressens tjänst. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motion 527 av Lars Werner m.fl. i dess helhet.
Herr talman! Det betänkande som kammaren nu diskuterar gäller bl.a. vissa gemensamma frågor för grundläggande högskoleutbildning. På viktiga punkter visar betänkandet att det råder enighet mellan regeringspartierna och socialdemokraterna. I enighet konstateras att det kärva statsfinansiella läget enligt utskottets uppfattning kräver restriktivitet också vid planeringen av utbildningen inom högskolan. Utskottet menar, liksom föredragande statsrådet, att möjligheterna att lägga ned linjer på en eller flera orter måste prövas för att skapa utrymme för reformer. En utgångspunkt för planeringen av den grundläggande högskoleutbildningen måste vara att reformer i allt väsentligt måste finansieras genom omprövning av befintlig verksamhet. Vi har också enats om att göra en del klarlägganden, bl.a. till vägledning för regionstyrelserna. Utskottet konstaterar att riksdagens tidigare beslut om utbyggnadsorter står fast. Däremot bör regionstyrelserna i sitt fortsatta arbete vara fria att bedöma den lämpliga utbyggnadstakten mellan utbyggnadsorterna. Detta innebär en nyhet jämfört med den ordning vi hittills har haft. Den socialdemokratiska reservationen berör riktlinjer för den fortsatta höjningen av resursstandarden inom det tidigare utbildningsområdet med fritt tillträde. Om detta finns följande att säga. Vid föregående riksmöte beslöt riksdagen att det dittillsvarande fria tillträdet till vissa utbildningar skulle upphöra. Utskottet uttalade då att formerna för medelsanvisningen till de utbildningar som fanns inom det fria området gjort att utbildningens kvalitet urholkats, eftersom anslagen per årsstudieplats successivt minskat. Med tanke på det statsfinansiella läget, sade utskottet, var det inte möjligt att hämta in den nivåsänkningen under ett enda budgetår. En ökning av medelsanvisningen borde därför göras under de närmaste budgetåren för att successivt återställa utbildningens kvalitet. Utskottet bedömde det samtidigt som nödvändigt att — i förhållande till läget budgetåret 1978/79 — minska det totala antalet årsstudieplatser inom det dittillsvarande fria området. Senare under föregående riksmöte beslöt riksdagen att dels sänka planeringsramen för ekonomlinjen, som alltså fanns inom det fria området, dels minska antalet årsstudieplatser för enstaka kurser, dels anvisa ytterligare 1 milj.kr. — detta i syfte att höja standarden inom det tidigare fria området. I den budgetproposition som nu behandlats framhålls att standarden per årsstudieplats i fortsättningen bör höjas genom resurspåslag och inte genom att planeringsramarna sänks. I enlighet med riksdagens tidigare beslut föreslås därför att höjningen av resursstandarden skall genomföras successivt under tre budgetår och att sammanlagt under dessa tre år 18 milj.kr. skall tillföras det tidigare fria området. Det här långsiktiga perspektivet går man nu emot i den socialdemokratiska reservationen. Det är fel, säger man från socialdemokraternas sida, att resurspåslagen för budgetåren 1981 83 skall fördelas enbart till de fyra stora universiteten. Detta ställningstagande från socialdemokraterna är förvånande. Det man göri budgetpropositionen är ju helt enkelt att effektuera den beställning som riksdagen tidigare har gjort och som socialdemokraterna var med om. Det är ju just vid universiteten i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg som vi haft en sådan tillströmning inom det fria området att en kompensation nu bör ske. Jag vill direkt fråga Lars Gustafsson: Varför går ni från socialdemokraterna emot ett korrekt effektuerande av en beställning som ni själva har varit med om att göra? Vpk återkommer i motion 527 till frågor som man tidigare har tagit upp motionsvägen. Raul Blächer har alldeles nyss berört den motionen. I betänkandet behandlas den på s. 3-6. Det är alltså inte någon kortfattad, styvmoderlig behandling vi har ägnat motionen. Det finns ingen anledning för mig att här ta upp alla de punkter som berörs i vpk-motionen. Jag hänvisar vad gäller motiveringarna till vad utskottet har skrivit i betänkandet. Men några frågor vill jag, herr talman, ändå ta upp. En målsättning med högskolereformen, säger man i vpk-motionen, var att öka styrningen och kontrollen av den högre utbildningen. En ökad ideologisk övervakning av utbildningens innehåll har blivit en angelägenhet för statsmakterna, heter det. Detta är ju — milt uttryckt — rent nonsens. För två år sedan frågade jag i en ideologiskt präglad kammardebatt en företrädare för vpk om man från vpk:s sida kunde ge något enda exempel på den ideologiska övervakning av utbildningen som man talade om i sin motion. Jag fick inget svar den gången och vill därför i dag till Raul Blächer ställa samma fråga: Kan Raul Blächer ge något enda exempel på den ideologiska övervakning som vpk talar om? På ett annat ställe i vpk-motionen påstås att de studerandes val av fria kurser har ersatts av fasta studiegångar, som skall ha en klar ”yrkesoch arbetsmarknadsinriktning” anpassad efter storfinansens intressen. Utbildningen styckas upp, säger man, så att ”helhetsperspektivet går förlorat”. Också det är helt grundlösa påståenden. Det är riksdagen som har fattat beslut om vilka allmänna utbildningslinjer som skall finnas. UHÄ fastställer sedan utbildningsplaner, som ger ramarna för utbildningslinjerna. I motsats till tidigare fattas därefter viktiga beslut om utbildningens innehåll lokalt. Denna vidgade lokala frihet är ett av de viktigaste inslagen i reformen. I linjenämnderna har alltså företrädare för verksamheten — lärare, studerande och andra — majoritet. Min fråga på denna punkt till vpk blir därför: Tror ni verkligen att lärare och studerande i linjenämnderna anpassar sina beslut efter storfinansens intressen? Jag har försökt bidra till den kontakt som Raul Blächer efterlyste.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
Herr talman! Jörgen Ullenhag sade att det var underligt att vi gick emot en effektuering av det riksdagbeslut som vi hade varit med om att fatta tidigare. Nu är det inte riktigt så att vi går emot det beslutet. Om Jörgen Ullenhag läser vår motion och reservation noggrannare än hittills skall han finna att vi för det första säger att regeringen skall återkomma med ett förslag till riksdagen. För det andra säger vi att även utbyggnadsorternas behov av medel bör tillgodoses. Vi anser således inte att universiteten inte skall förses med medel i fortsättningen för att återhämta sig efter att ha genomlidit den s.k. fria områdesperioden. Men vi anser att fördelningen av medel mellan å ena sidan de mindre högskolorna och å andra sidan universiteten bör vara en annan än den regeringen nu föreslår för de tre budgetåren. Regeringens förslag för de tre budgetåren låser enligt vår mening fast resurstilldelningen för de stora universiteten och ger dem för mycket relativt sett. Vi vill få till stånd en annan avvägning i fråga om fördelningen av medel. Det är innebörden i vårt förslag. Denna nyansskillnad borde måhända Jörgen Ullenhag ha observerat.

Herr talman! Ja, Jörgen Ullenhag, några enstaka konkreta exempel kan jag inte ge. Däremot finns en verklighetsbakgrund till detta i kurslitteraturens innehåll och i valet av kurser. Inom hela skolsystemet förekommer en sorts indoktrinering. Jag har personligen direkt erfarenhet av undervisningsmaterial från grundskolans högstadium och från gymnasieskolan, som jag har närmare studerat. Där framgår klart vilken styrning som förekommer i hela samhället. En ideologisk styrning sker inom högskolan. Det kan man inte resonera bort. I motionen har vi krävt att alla styrelser inom högskolan skall väljas enligt principen en människa — en röst. Så är inte fallet i dag. Man kanske litet klarare kan se det s.k. näringslivets inflytande över forskningen. Men detta inflytande präglar också studiernas inriktning.
Herr talman! Först vill jag säga till Lars Gustafsson att jag i mitt förra inlägg hävdade att man både i budgetpropositionen och i utskottsbetänkandet helt korrekt har effektuerat en beställning från riksdagen, som också socialdemokraterna har varit med om att göra. Vid förra riksmötet menade utskottet att en höjning av kvaliteten borde ske inom det tidigare fria området. En ökning av medelsanvisningen, sade man, borde göras under de närmaste budgetåren för att successivt återställa utbildningskvaliteten. Precis detta föreslås nu ske i propositionen, vilken utskottsmajoriteten ansluter sig till. Det föreslås resurspåslag under de närmaste tre budgetåren på sammanlagt 18 milj.kr. Detta resurspåslag går helt i enlighet med riksdagens uttalande just till det tidigare fria området. I den socialdemokratiska reservationen blandas detta resurspåslag ihop med önskemålet om att satsa på utbyggnadsorterna. Men, Lars Gustafsson, hur stor den satsningen skall bli får prövas i varje budgetproposition för sig. Den satsningen har ingenting att göra med resurspåslaget för det fria området. Låt mig så vända mig till vpk:s företrädare. Jag ställde två enkla konkreta frågor till Raul Blächer. Jag kan bara konstatera att han inte har kunnat ge något enda exempel på den ideologiska övervakning av utbildningen som han talar om i sin motion. Lärdomarna av hur ideologisk övervakning av utbildning och forskning går till kan Raul Blächer i stället inhämta i de länder där kommunismen är genomförd. Det är väl magstarkt att komma med den kritiken i vårt land. Föredrar ni svenska kommunister, Raul Blächer, verkligen den ordning på den högre utbildningens och forskningens område som råder i kommuniststaterna framför den pluralistiska ordning och det vaktslående om forskningens frihet som vi har i vårt land? Till sist. Jag frågade också vpk:s företrädare om han trodde att lärare och studerande i linjenämnderna anpassade sina beslut efter storfinansens intressen. Inte heller på den punkten fick jag något svar. Det är ju inom linjenämnderna man utformar hur utbildningen egentligen skall se ut. Det är där man fastställer litteraturlistorna. Där har — och det är en poäng — de i högskolan verksamma, lärare, studerande och andra, majoritet. Trots påståendet i motionen tror jag inte att Raul Blächer vill hävda att lärare och studerande går storfinansens ärenden.
Herr talman! Jörgen Ullenhag säger att resurspåslagen till utbyggnadsorterna inte har något att göra med anslagen till de stora universiteten för att höja kvaliteten där. Men vi har ju fått lära oss att anslagen inte är oberoende av varandra. Satsar man förhållandevis mera på ett område, har man inte råd att satsa så mycket på andra områden. Nu skall det ju enligt budgetpropositionen inte göras några större ökningar —- inga ökningar alls egentligen — för den grundläggande högskoleutbildningen, utan allt skall klaras med omfördelning av resurser. Det är då inte så enkelt att det ena inte längre har något att göra med det andra — det har vi ju blivit varse att det verkligen har, på det här området lika väl som på alla andra områden. Som jag sade i mitt förra inlägg, är vi också beredda att effektuera riksdagsbeslutet om att hämta igen den kvalitetsförsämring som de stora universiteten fick vidkännas på grund av det fria området. Vi var överens om att detta inte kunde göras på ett år utan att det fick ske över en längre period. Men det exakta antalet år och det exakta antalet kronor per år har vi aldrig bundit oss för. Det är alltså den avvägningen som vi gör annorlunda mot vad majoriteten gör nu. Vi vill göra en beställning till regeringen att den skall komma tillbaka till riksdagen i frågan.
Herr talman! På s. 484 i budgetpropositionens bilaga 12 står det att föredraganden beräknar 4 milj.kr. som en förstärkning av utbildningsresurserna avseende lokala och individuella linjer och enstaka kurser. Föredraganden säger att han utgår från att resursförstärkningen i första hand skall användas till att fullfölja påbörjad utbildning på utbyggnadsorterna och för att öka utbildningsutbudet på dessa orter. Utskottet har inte haft någon erinran mot detta. Det är alltså inte så att utbyggnadsorterna glöms bort, vilket man möjligen kan förledas att tro av den socialdemokratiska reservationen. Det är inte heller så att riksdagen nu tar ställning till vilken satsning som skall göras på utbyggnadsorterna i framtiden.
Herr talman! Med anledning av den socialdemokratiska reservationen och den debatt som förts vill jag gärna säga att jag är medveten om den oro som har uppkommit när det gäller utbyggnadsorternas framtid. Det är därför angeläget för mig att notera att utbildningsutskottet nu enhälligt har markerat att riksdagens tidigare beslut om utbyggnadsorterna står fast. Självfallet kommer detta att vara vägledande för mig i arbetet framöver, nu närmast inför nästa budgetår.

Herr talman! I motion 1979/80:657 har jag begärt en omprövning av högskoleorganisationen inom Malmö-Lundområdet i syfte att skapa en särskild fristående högskoleenhet i Malmö för områden med pedagogisk eller kulturell inriktning. Jag menar att en sådan uppdelning skulle ge en smidigare organisation och ett ökat inflytande för elever och anställda. Till helt nyligen har t.ex. lärarutbildningarna i Malmö saknat representant i universitetsstyrelsen och dess beredande organ. Det har också visat sig svårt att samordna utbildningsplaneringen med andra lärarhögskolor, som har egen högskolestyrelse, eftersom man tidsmässigt inte ligger i fas när det gäller petitaskrivning och annan planering. Jag tror att det vore bra om man redan nu startade en utvärdering av hur högskoleorganisationen fungerar i området. Genom utskottets förslag att ytterligare erfarenheter bör avvaktas skjuts problemen bara på framtiden, och man binder sig allt hårdare fast i en otympligt stor organisation. Jag är dock tacksam för att utskottet nu inte längre talar om ytterligare några års erfarenheter utan om ytterligare erfarenheter. Kanske har vi möjlighet att redan nästa år ta itu med en omprövning? Jag hoppas det och får väl återkomma nästa år. Jag har i dag inget yrkande.

Herr talman! I Linköpings högskoleregion finns i dag väsentligt sämre möjligheter än i övriga regioner att tillgodose efterfrågan på högskoleutbildning. Detta gäller både viss linjeutbildning och — i hög grad — utbildning på enstaka kurser. Av 3 000 sökande till enstaka kurser som bjöds ut vid universitetet i Linköping hösten 1979 avvisades drygt 20 96 behöriga sökande. Vid antagningen till kurserna på vårterminen har ytterligare drygt 100 personer inte kunnat beredas plats. I dag satsar riksdagen i medeltal 16 kr. per invånare i Linköpingsregionen för enstaka kurser m.m. I övriga regioner satsas mellan 28 och 45 kr. per invånare. I budgetpropositionen anges att det läsåret 1980-1981 finns ca 41 000 årsstudieplatser i hela landet på enstaka kurser. Vid en proportionell fördelning i förhållande till regionernas invånarantal skulle Linköpingsregionen erhålla ca 3 300 årsstudieplatser i stället för de föreslagna knappt 1400. I 1975 års riksdagsbeslut om högskolereformen betecknades vissa orter som utbyggnadsorter, bl.a. Linköping, Jönköping, Östersund och Sundsvall. I budgetpropositionen menar utbildningsministern att regionstyrelserna i sin långsiktiga planering inte längre behöver känna sig bundna av nämnda riksdagsuttalande, som ju endast avsåg ett inledningsskede. I konsekvens härmed föreslås inga nämnvärda ökningar av anslaget under D 10 för de mindre universiteten och högskolorna, utan resurserna styrs till de fyra stora universiteten under de närmaste tre budgetåren. Vad vi nu upplever är en omvänd lokaliseringspolitik. Det är Linköpings och Umeås högskoleregioner som drabbas när resurserna nu dirigeras till de gamla, etablerade universiteten. När man skall reparera misstaget med det fria tillträdet är det utbyggnadsorterna som får betala. för budgetåret 1980/81 att en utjämning mellan regionerna var angelägen och föreslog att Linköpings högskoleregion skulle få ett resurstillskott på drygt 2 milj.kr. Detta gäller i princip även Umeås högskoleregion. I budgetpropositionen gör alltså utbildningsministern andra bedömningar. Där föreslås att regionen skall få ett resurstillskott på 466 000 kr. Den kraftiga minskningen av resurstillskottet är inte en följd av att anslaget till enstaka kurser reducerats. Minskningen beror på en omfördelning mellan regionerna. Noteras bör att propositionen innebär att resurserna för utbildning inom de enstaka kurserna i Linköpings högskoleregion kommer att vara begränsade till nuvarande låga nivå under de kommande tre åren. Den borgerliga majoriteten i utskottet följer propositionen och yrkar avslag på motionen. Utskottsmajoritetens ställningstagande innebär att riksdagens beslut om den nya decentraliserade högskolan kommer att urholkas. Jag skall emellertid avstå från att yrka bifall till motionen, då den socialdemokratiska reservationen innebär ett stöd för motionens tankegångar för budgetåren 1981 83. Herr talman! I en kommenterande artikel i dagens nummer av moderata Östgöta Correspondenten konstateras att Linköpings högskoleregion hamnat i strykklass i budgetförslaget. Mot den bakgrunden uppmanas indirekt Östergötlands borgerliga riksdagsledamöter att stödja den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Vi riksdagsledamöter från Östergötlands och Jönköpings län har vid upprepade tillfällen informerats av universitetsledningen i Linköping om det anslag som har kommit universitetet till del i budgeten för 1980/81. Det är bra, och vi är mycket tacksamma för den information vi har fått. Även länsstyrelsen har medverkat vid något tillfälle. Härvid har positiva omdömen kommit till uttryck beträffande satsningen på temaforskningen med flera nya professurer. Man har varit mycket tacksam för detta. Viss oro har uttryckts beträffande anslaget till enstaka kurser — just det anslag som nu har debatterats och som Christer Nilsson var inne på. Tlikhet med Jörgen Ullenhag vill också jag referera ur budgetpropositionen på s. 484, där det står att föredraganden beräknar 4 000 000 kr. som en förstärkning av utbildningsresurserna avseende anslaget Lokala och individuella linjer och enstaka kurser. Föredraganden säger att han utgår fi ån att resursförstärkningen i första hand skall användas till att fullfölja påbörjad utbildning på utbyggnadsorterna och för att öka utbildningsutbudet på dessa orter. Utskottet har inte något att erinra mot detta. Det är alltså inte så att utbyggnadsorterna glöms bort, vilket man möjligen kan förledas att tro när man läser den socialdemokratiska reservationen. Det är inte heller så att riksdagen nu tar ställning till vilken satsning som i framtiden skall göras på utbyggnadsorterna. Det är min förhoppning, och jag stärks i den efter utbildningsminister Wikströms inlägg här i debatten, att universitetet i Linköping som utbyggnadsort skall ges resurser i all möjlig utsträckning inom de ekonomiska ramar som från tid till annan kan tilldelas högskolesektorn. Jag har, herr talman, mot bakgrund av vad jag här har sagt inget annat yrkande än vad utbildningsutskottets majoritet hemställt.
Herr talman! Också jag har varit mycket tveksam till det avsnitt i utbildningsutskottets betänkande som nu debatteras och som gäller resurstillskottet till det tidigare fria området. Jag har varit oroad för Linköpingsregionen och den fortsatta utvecklingen där. Man har känt samma oro vid Linköpings universitet liksom också, som Christer Nilsson nyss berört, i styrelsen för Linköpings högskoleregion och vid länsstyrelsen i Östergötlands län. Jag skall inte ytterligare en gång peka på anledningarna till denna oro. Dessa har redan framgått av debatten. Efter utbildningsministerns korta anförande och hans försäkran att redan i nästa budgetproposition hänsyn ändå kommer att tas till utbyggnadsorterna och att universiteten kan få leva upp till den målsättning som riksdagen redan 1975 fastställde i sitt principbeslut om den framtida högskolan skall jag nu, om än fortfarande med viss tvekan, rösta med utskottsmajoriteten. Jag måste göra den här röstförklaringen mot bakgrund av den inställning som mina partikamrater inom centern i Östergötlands och i Jönköpings län har och som speciellt jag inte gjort någon som helst hemlighet av. Dessutom är det här en för oss mycket viktig fråga ur decentraliseringssynpunkt.

Herr talman! Jag begärde egentligen ordet tidigare för replik till Christer Nilsson, men jag återkommer i stället med ett anförande. Ett par saker i all korthet. Jag vill peka på att vi i utskottet har lagt ned en hel del arbete på att försöka ta reda på vad som hänt under de år som den nya högskolan funnits. Vi konstaterar i vårt betänkande att det faktiskt ändå har hänt en hel del, och vi säger följande: ”Utskottet har inhämtat att regionstyrelserna vid fördelning av medel under anslaget Lokala och individuella linjer och enstaka kurser prioriterat de utbyggnadsorter som i 1975 års riksdagsdebatt angavs som närmast aktuella för utbyggnad. Detta har skapat utrymme bl.a. för inrättande av lokala utbildningslinjer på orterna. Utbyggnaden när det gäller allmänna utbildningslinjer har däremot varit mera blygsam. Utskottet hade också kunnat konstatera att en viss förnyelse och utveckling av utbildningsutbudet skett på de tidigare filialorterna och i Linköping och Umeå.” Man har alltså inte klarat av att göra allt på en gång, men man har ändå följt det beslut som riksdagen fattat och gjort den prioritering som riksdagen givit uttryck för. Detta, Christer Nilsson, konstaterar alltså ett enhälligt utskott i Sedan vill jag bara konstatera att samtliga partier representerade i utskottet står bakom förslaget till fördelning av resurser för nästa budgetår, dvs. man följer budgetpropositionens förslag på den här punkten också vad gäller Linköping. Härvidlag har alltså Christer Nilsson i sin motion gett uttryck för en annan uppfattning än de socialdemokratiska kamraterna i utskottet har gjort. Det är när det gäller de följande två budgetåren som vi skiljer oss åt. Jag vill också understryka vad både Åke Polstam och Börje Stensson nyss sagt, nämligen att man inte helt skall bortse från att det i detta kärva ekonomiska läge ändå har gjorts en rejäl markering i form av friska pengar, som föreslås i första hand komma utbyggnadsorterna till del. Det föreslås att 4 milj.kr. skall anvisas i första hand för dessa orter, och det tycker jag att man skall lyfta fram i denna debatt.

Herr talman! Utskottet är enigt om att det fria tillträdet urholkade utbildningens kvalitet, och nu vill utskottsmajoriteten att resurserna i stället dirigeras till de gamla universiteten för att höja kvaliteten där. Detta resonemang innebär att utbyggnadsorterna skall betala reparationen av misstagen med det fria tillträdet. Vi skall också komma ihåg att det under perioden med det fria tillträdet fanns möjligheter att införa vissa spärrar på lokal nivå. De gamla universiteten, som planerat mindre bra, gynnas nu, medan utbyggnadsorterna, som planerat väl, straffas eller hamnar på undantag. Jag måste också, herr talman, konstatera att det finns en tendens hos vissa borgerliga ledamöter i Östergötlands län att hemma i länet tala om ökade resurser till Östergötland, men att de i riksdagen ändå framstår som advokater för regeringen. Jag vill till sist med anledning av att utbildningsministern faktiskt gått emot UHÄ säga att hans korta inlägg väl var ett försök att gjuta mod i en sviktande borgerlig majoritet. Det vore faktiskt tråkigt om han skulle lyckas med detta.
Herr talman! Det är helt felaktigt, Christer Nilsson, att påstå att utbyggnadsorterna straffas. Får jag bara ställa frågan: Vilka belägg finns det för detta i utskottets betänkande och i budgetpropositionen? Det vore intressant att få ett svar på den frågan. Det är ju tvärtom så, som flera talare har framhållit, att det föreslås 4 milj.kr. i friska pengar till i första hand utbyggnadsorterna. Hur kan man då påstå att dessa blir bestraffade? Det är milt uttryckt ett egendomligt resonemang. Christer Nilsson har vidare själv — såvida han inte var utkvittad vid det tillfället — varit med om att fatta ett riksdagsbeslut om att man skall kompensera för den uttunning som skett på det fria området. Det förslag som nu framläggs i budgetpropositionen är ett samvetsgrant effektuerande av den beställningen. Det mest logiska vore att socialdemokraterna följde upp det som de tidigare tagit ställning för. Socialdemokraterna i utskottet har också delvis gjort det genom att de ställt sig bakom det som föredraganden säger om det första budgetåret. Även socialdemokraterna går alltså emot UHÄ på den punkten och delar föredragande statsrådets uppfattning.
Herr talman! Regeringen och den borgerliga utskottsmajoriteten frångår juisina anslagsäskanden UHÄ:s beslut och dirigerar i stället över resurser till de gamla och etablerade universiteten. Vi kommer väl nu inte längre i denna debatt, men det som har sagts i kammaren här i kväll är ändå en viktig upplysning till de väljare som bor inom de områden där det finns utbyggnadsorter.
Herr talman! Jodå, Christer Nilsson, vi kommer nog ett stycke längre ändå. Jag vill ha ett svar på frågan vad Christer Nilsson har för belägg för att utbyggnadsorterna straffas — man föreslår ju ett antal nya miljoner för just dessa orter. Den frågan tycker jag att Christer Nilsson skall svara på.
Herr talman! De föreslagna miljonerna från UHÄ dirigeras från utbyggnadsorterna till de etablerade universiteten. Jörgen Ullenhag är ju själv bosatt inom ett område med en sådan ort.
Herr talman! Ett antal borgerliga talare har nu sagt ungefär att man av den socialdemokratiska reservationen och av motionen 1697 kan förledas att tro att regeringen har glömt bort utbyggnadsorterna. Jag har också noterat att utbildningsministern fann sig föranlåten att i ett kort anförande försäkra att man skall tänka på utbyggnadsorterna. Efter att ha gjort dessa konstateranden vill jag bara framhålla att vi inte har anklagat någon för att glömma bort utbyggnadsorterna. Men jag vill markera att vi för de kommande budgetåren gör litet olika bedömning av hur man skall lägga satsningen. Det är riktigt som Jörgen Ullenhag säger att vi varit överens om att begära en redogörelse. Vi har fått en sådan. Där görs de konstateranden som Jörgen Ullenhag här påpekade. Det framgår inte av utskottsbetänkandet — det hade kanske varit smakligt om det hade påpekats — att ingendera av dessa satsningar är särskilt stor. Det är riktigt att det finns en profil åt det håll som riksdagen en gång uttalade sig för, dvs. man har lagt litet mer på utbyggnadsorterna i den här första etappen. Man har gjort mindre när det gäller de allmänna utbildningslinjerna, och det kan spåras en viss förnyelse vid filialorterna och en del universitet. Men det kvantitativa omfånget av den här satsningen på lokala och individuella linjer och enstaka kurser och av den här förnyelsen och utvecklingen av filialerna och universiteten i Linköping och Umeå är inte så stort att det finns anledning att tala alltför högljutt om det. Det kanske också borde markeras. Det beror naturligtvis på att man inte anser att man totalt kan avsätta mer medel för den här verksamheten. Då är det väl ändå rimligt att man funderar över vilken avvägning man skall göra inom den ram som nu tilldelas universitet och högskolor när det gäller den grundläggande utbildningen. Vi har då sagt att vi accepterar den här fördelningen för budgetåret 1980/81 men att vi gärna vill se en annan fördelning för de två följande budgetåren. Det är det som vi noterat i vår reservation, och det har jag försökt framföra här. Det är väl ingenting att huttla med att vi gör litet olika bedömningar och lägger tyngdpunkterna litet olika. Det är bara att konstatera detta.
Herr talman! Helt kort till Lars Gustafsson! Jag håller med om att man inte skall vara alltför högljudd när man talar om vad som skett i fråga om utbyggnadsorterna. Jag citerade också exakt vad utskottet självt sagt på den punkten. Där finns det med ett visst mått av blygsamhet, och bakom de skrivningarna står både Lars Gustafsson och jag och våra partivänner i utskottet. Till sist! Jag noterar med stor tillfredsställelse att Lars Gustafsson nu understryker att utbyggnadsorterna inte har glömts bort; han sade att han inte påstått att man glömt bort utbyggnadsorterna. Det är utmärkt det, och jag tycker att Christer Nilsson skall lyssna till sin partibroder — Christer Nilsson sade inte att man glömt bort utbyggnadsorterna utan han sade att man straffar utbyggnadsorterna.
Herr talman! Om jag inte minns fel var det Jörgen Ullenhag själv som sade att man kan få det intrycket av den socialdemokratiska reservationen att utbyggnadsorterna har glömts bort av regeringen. Det var det påståendet jag vände mig emot. Men låt mig också tillägga med anledning av Jörgen Ullenhags senaste inlägg att det väl inte är något tvivel om att det fria området har spelat en ful rolli det här sammanhanget. Det har, som jag sade i mitt första inlägg, skärpt konkurrensen om medel mellan å ena sidan de gamla universiteten, som blivit mest lidande på detta, och å andra sidan de nya högskoleorterna. Hade inte detta missgrepp gjorts av borgerligheten, skulle kanske konkurrenssituationen ha varit annorlunda. Det hade möjligen varit till båtnad för de mindre högskolorna, om man inte gjort detta missgrepp med det fria området.
Herr talman! Jag har en helt annan mening än Lars Gustafsson om det fria området, men den saken har vi diskuterat så många gånger tidigare att jag i kväll skall bespara kammaren ytterligare en debatt i den frågan.

Herr talman! Jag har hos kammarkansliet begärt att inför kammaren på bildskärmen få visa några tidningsrubriker: Skånsk riksdagsman tjänar 400 000 kr. på smart husaffär. — Äger redan 600 tunnland — Riksdagsman betalar mark med livräntor — s-riksdagsmän: Livräntor öppnar väg för skatteflykt! Sådana här rubriker torde på intet sätt bidra till att förbättra politikers anseende. Jag skall dock tillägga att den riksdagsman som här utpekas inte gjort sig skyldig till någon lagstridig handling utan använt sig av ett av de svenska skattesystemets kryphål för att undkomma skatt. Affärer av det här slaget är inte ovanliga, och de har sannolikt ökat under senare år. Detta kommer min kollega och partivän Bengt Silfverstrand att dokumentera i ett senare inlägg. Knut Wachtmeister, som kommer att tala efter mig som den borgerliga majoritetens talesman, kommer säkert att framhålla att det system som vi nu attackerar införts under en tid med socialdemokratisk regering. Vi var mycket angelägna att i utskottets betänkande få infört vad den socialdemokratiske departementschefen framhöll i propositionen 1973:181 om livräntor, och det skulle inte förvåna mig om Knut Wachtmeister tar sig före att citera departementschefen. Det är i så fall ett dåligt försvar, för redan 1973 framhöll vi socialdemokrater att starka skäl talade för en förändring av det rådande systemet. Under de år som gått har möjligheten att ordna pensionsfrågan väsentligt förbättrats. Dessutom — och det är det viktigaste skälet till att vi begärt en lagstiftning — har möjligheten att låta en del av en köpeskilling utgå i form av livräntor tagit sig icke önskvärda former. Vi socialdemokrater har därför i två motioner — nr 468 och 1598 — begärt förslag till lagstiftning för att komma till rätta med de olägenheter som nu uppstått. De borgerliga inser tydligen att nuvarande system inte är bra. I skatteutskottet har man gått med på skrivningen att riksdagen bör ge regeringen till känna vad utskottet anfört och att utskottet utgår ifrån att regeringen med uppmärksamhet följer utvecklingen på detta område. Men när man nu vet hur uppmärksamt denna regering följer olika frågor, så är en sådan skrivning ganska värdelös. Borgerliga regeringar har ju visat sig vara synnerligen nonchalanta — det har inte minst dagens dechargedebatt visat. I den socialdemokratiska reservationen begär vi därför att regeringen skall utarbeta ett förslag till ny lagstiftning på detta område för att minska möjligheterna till skatteflykt. Herr talman! Det torde inte råda något som helst tvivel om att förtroendet för det svenska skattesystemet försämrats under senare år. Bland många har det mer eller mindre blivit en sport att försöka undkomma skatt. Tidigare var det status för många människor att finnas med i taxeringskalendern. I dag är det för samma människor status att genom skickligt utnyttjande av det svenska skattesystemets avdragsregler ha hamnat utanför taxeringskalendern. I en sådan situation har politikerna ett stort ansvar. Det gäller att återställa förtroendet för skattesystemet. Skall den uppgiften klaras, måste varje möjlighet tas att stoppa tvivelaktiga avdrag. Det gäller inte bara livräntor i samband med egendomsförvärv, utan det gäller också alla andra frågor som rör skattefusk och skatteflykt. Först då kan svenska folket återfå förtroendet för skattesystemet. Nu är emellertid regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten inte särskilt intresserade av dessa frågor — det har vi sett många prov på. Ni röstar ner snart sagt varje förslag om att komma till rätta med skattefusket och skatteflykten. Senast var det förslaget om tillsättande av en skatteflyktskommission som ni använde er utslagsröst för att avslå. Förlustavdragsutredningen, där socialdemokraterna för månader sedan utsett sina ledamöter, har ännu inte startat sitt arbete.

Menar ni inte allvar med det ni säger? Ta t. ex den fråga som vi just nu diskuterar! När det är uppenbart att livräntor i dag används som ett sätt att undkomma skatt och det inte längre finns argument för att behålla systemet för att klara av pensionsfrågan, hur kan ni då acceptera att det systemet skall finnas kvar? Detta är frågor, herr talman, som det skulle vara intressant att få svar på. Med detta ber jag att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen i skatteutskottets betänkande nr 42.